Herr talman! Min motion 1981/82:336, som behandlas i skatteutskottets betänkande 42, är en del av en följetong, som handlar om det egendomliga i att en hobbyuppfinnare som säljer sin uppfinning måste ta upp hela intäkten som inkomst av rörelse och betala både arbetsgivaravgift och inkomstskatt. Men den kostnad som han har haft, den får han aldrig dra av. Det är helt förlorade pengar. Första gången jag motionerade i saken tog man mig inte på allvar, och skatteutskottets ordförande förklarade t.o.m. i denna kammare att han aldrig kunde tro att jag hade rätt. Nu tror man mig i utskottet. Men man tycks finna det alldeles för besvärligt att göra någonting åt saken, helst som den fallit mellan tre utredningar, kulturskattekommittén, kommittén för underskottsavdrag och företagsskattekommittén. Mig förefaller detta olycksbådande. Utskottet hänvisar till rätten att fördela inkomst bakåt genom ackumulerad inkomst och framåt genom uppfinnarkonto. Detta kan väl vara bra i och för sig. Men det löser inte problemet. Hobbyuppfinnaren får ändå inte dra av sina kostnader från intäkten innan den beskattas. Jag vill citera Olaus Petri domarregler, som står först i lagboken: ”Det rätt och skäl icke är, det kan icke heller vara lag; för de skäl som lagen haver med sig, gillas hon.” Det är varken rätt eller skäl, att man skall betala skatt på det som bara är kompensation för utgifter som man har haft. Jag kan inte tänka mig att någon kan gilla detta, och jag tror inte att utskottet har gillat det heller. Om någon har lagt ut 100 000 kr. på en uppfinning och sedan säljer den, är det oskäligt att ta skatt på de första 100 000 kr. av köpeskillingen. Det har inget med marginalskatt att göra. Det har bara med enkel rättvisa att göra. Vi begär här i Sverige att alla skall göra rätt för sig. Alla skall betala sin skatt och inte dra sig undan sin skatteplikt. Men även staten har en plikt att uppträda hyfsat. Staten skall inte dra in skatt på ett direkt oskäligt sätt. Då slutar nämligen människorna att själva vilja göra rätt för sig. Jag har i min motion föreslagit en enkel lösning på ett enkelt problem. Att problemet måste lösas är uppenbart, och det skulle förvåna mig om någon vågar uttala att det är riktigt som det nu är. Ingen har haft en bättre lösning att föreslå, och vi kan inte skjuta ifrån oss problemet hur länge som helst. Herr talman! Jag är medveten om det lönlösa i att mot ett enigt utskott yrka bifall till en motion, men det kan kanske finnas en liten förhoppning med tanke på vad som står i utskottsbetänkandet. Jag vet inte, herr utskottsordförande, om jag fattar fel, men det står faktiskt på s. 4 att den ”aktualiserade frågan ——— ligger —-—-— inom gränsområdet för såväl kulturskattekommitténs som kommitténs för underskottsavdrag utredningsuppdrag. Liknande frågor kan enligt utskottets mening förutsättas bli prövade i samband med företagsskattekommitténs överväganden om etableringskonto för blivande företagare.” Min förhoppning är att frågan kommer att tas upp i ett senare sammanhang, och jag har därför inget yrkande.
Herr talman! Mot bakgrund av vad fru Karlsson här har yrkat så har jag inget annat yrkande än bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Man skulle nästan kunna frestas att säga ärade mötesdeltagare, eftersom det är ovanligt mycket mer folk i kammaren än det brukar vara vid sådana här ärendens behandling. Men det var inte därför som jag gick upp i talarstolen utan närmast för att säga några ord beträffande frågan om handläggningen av skattebrottmål och skattemål. Den ekonomiska brottsligheten innehåller ju i stort sett alltid något moment av brott emot samhällets regler och lagar på skatteområdet. Ett av momenten är att man försöker ta mycket lång tid i anspråk, varvid man följer lagbestämmelsen att behandla skattemål och skattebrottmål var för sig. Brottsförebyggande rådet, BRÅ, har ju skrivit en promemoria som vänsterpartiet kommunisterna ansåg att det fanns anledning att ta upp när vi skrev en motion om åtgärder mot den ekonomiska brottsligheten. Flera andra har haft samma uppfattning. Anledningen för vår del var att vi ville få upp frågan till behandling i riksdagen och därmed också förhoppningsvis kunna påskynda en behandling i regeringskansliet. Vår erfarenhet är tyvärr den att de borgerliga regeringarna under de här åren för det mesta har så att säga lagt BRÅ:s ofta mycket utmärkta förslag på is. Behandlingsordningen har inneburit att det har tagit mycket lång tid, och i många fall har frågan inte kommit till riksdagens bord. Därför tycker jag att det är bra att även utskottet har upptäckt att det finns anledning för riksdagen att uttala att man bör företa en skyndsam behandling för att komma åt brottsligheten och då naturligtvis behandla frågan i den anda som återspeglas i BRÅ:s promemoria. Vpk är helt nöjt, eftersom utskottet har följt intentionerna i vpk:s motion. Därför har vi inget särskilt yrkande.
Herr talman! Jag kan förstå att Tommy Franzén kan ha ett behov av att utveckla synpunkterna när det gäller den fråga som han har tagit upp. Motionen som vi har behandlat välvilligt var ju mycket knapphändig. Endast fyra rader berörde det här problemet. Det fanns två andra motioner som var mera utförliga och som kanske också ledde utskottet fram till det slutliga resultatet.

Herr talman! Justitieutskottets betänkande nr 34 behandlar proposition 1981/82:57 om försvararjäv. Den berör den svenska advokatkårens arbetsvillkor och etiska regler. Jag skulle dock inledningsvis först vilja ta upp en annan proposition, som har framlagts litet längre söderut. Det gäller det s.k. Utkast 11, som den 4 februari i år lades på danska folketingets bord, med förslag till ”rettens pleje”. I den propositionen föreslås att det danska advokatsamfundet skall upprätta en advokatnämnd, som skall bestå av en ordförande och två vice ordförande, vilka samtliga skall vara domare, samt av ytterligare 15 medlemmar. Av dessa utses 6, som inte får vara advokater, av justitieministern, medan 9 väljs bland medlemmarna i det danska advokatsamfundet. De 6 lekmännen skall representera det allmänna och särskilt säkra samfundets intressen i förbindelse med handläggningen av advokatnämndens uppgifter, bl.a. fastläggandet av hur advokater skall uppfylla kravet på att handla i överensstämmelse med god advokatsed. Att jag inledningsvis har stannat litet inför denna danska proposition beror på att den stöds av en stor och enig opinion i Danmark. Allmänheten står helt på justitieministerns sida när denne lägger fram detta förslag, och även det danska advokatsamfundet ger, enligt vad det har uppgivits för mig, tacksamt sitt tillstyrkande av förslagen i propositionen. Jag tror att detta ger en bild av hur olika klimatet är när det gäller dessa frågor i Danmark och här i Sverige.

Denna debatt har inte förts av oss som har varit medmotionärer beträffande motion 95 och inte heller av oss socialdemokrater som svarar för reservationerna vid justitieutskottets betänkande. Den har företrädesvis förts av huvudmotionären Stig Gustafsson, som i dag icke har möjlighet att delta i debatten, vilket man kanske kan beklaga, eftersom han verkligen har lagt ned intresse, kunnande och engagemang i dessa frågor. Jag skulle föreställa mig att en stor del av den svenska allmänheten på grund av meningsutbytenas skärpa fått intrycket att propositionen om försvararjäv enbart handlar om Advokatsamfundets disciplinnämnd, men så är verkligen inte fallet. Jag vill fästa kammarledamöternas uppmärksamhet på att inte mindre än fyra reservationer av oss socialdemokrater har fogats vid utskottets betänkande. Jag vill redan på detta stadium be att få yrka bifall till samtliga dessa fyra. Brottsförebyggande rådet, BRÅ, som verkligen har engagerat sig i kampen mot den organiserade ekonomiska brottsligheten, tillsatte en arbetsgrupp som speciellt skulle studera advokatkårens verksamhetsformer. Den kallades Advokatverksamhet. Den lade fram en rad förslag, som sedan de har remissbehandlats har tagits upp i propositionen. De tankegångar som ligger bakom förslagen delas i långa stycken av justitieministern, som säger att det inte torde råda någon tvekan om att den organiserade ekonomiska brottsligheten i viss utsträckning bedrivs med hjälp av rådgivning och vägledning av olika experter, däribland jurister. Det får vi också påminnelse om ibland när vi läser tidningarna. Även om det föreliggande materialet inte ger stöd för något generellt påstående att advokater skulle vara inblandade i organiserad eller ekonomisk brottslighet är det, säger departementschefen, ändå naturligt att se över de regler som gäller för advokater, på samma sätt som redan har skett när det gäller revisorer. Advokatkåren har en central ställning i samhället. Det är av stor vikt att både allmänheten och myndigheterna har tilltro till advokaternas yrkesutövning. Det stryker vi under i vår reservation när det gäller försvararjävet. I reservationen noterar vi att arbetsgruppen föreslog att den som skall försvara en misstänkt i princip inte får ha något samröre med den misstänkte i form av rådgivning eller annan hjälp. Det skall grunda försvararjäv, om den hjälp som har lämnats har väsentligt samband med den åtalade gärningen. Vi har accepterat arbetsgruppens förslag. Vi tycker bara att det skall kompletteras på så sätt att även ett tidigare samröre som förekommit mellan den misstänkte och den tilltänkte försvararen och som inte hänför sig till den åtalade gärningen faller in under bestämmelsen. Vidare bör det, menar vi, framgå av lagtexten att förbudet tar sikte på samtliga som arbetar på en advokatbyrå och är jurister; annars menar vi att jävsregeln inte blir tillräckligt verkningsfull. När det gäller advokatetiken säger vi att det är påfallande att frågan om advokaternas förhållande till det allmänna inte fått någon framträdande plats i de vägledande reglerna. Det är en brist som bör rättas till.

Vi tycker att detta är så viktigt att vi från vårt håll önskar en lagstiftning om det. Så kommer vi då till Advokatsamfundets disciplinära verksamhet, som jag inledningsvis berörde. I stort sett delas reservanternas uppfattning av det danska folketinget och det danska advokatsamfundet. Det är ingen tvekan om att advokater i gemen har en god ställning i samhället och att de slår vakt om sina klienters intressen. Men också departementschefen anser att det är dags att ändra på disciplinnämndens verksamhetsformer. Han och majoriteten i utskottet accepterar att två lekmän kommer in i nämnden, medan vi menar att det är dags att ha majoritet av lekmän i Advokatsamfundets disciplinnämnd och låta en klok och erfaren domare vara ordförande. Vi tror att detta skulle gagna advokatkårens anseende. Och vi kan inte förstå att det här förslaget har mötts av så stor indignation som vi har fått flerfaldiga exempel på. Det har faktiskt förts fram misstankar om att ledamöterna i disciplinnämnden inte ingriper med tillräcklig kraft mot kolleger som har åsidosatt sina skyldigheter som advokater. Huruvida detta är sant eller inte kan jag inte yttra mig om, och jag tror att det i varje fall tillhör undantagen. Men vi menar ändå att det skulle gagna advokatkåren och allmänhetens förtroende för den om vi fick ett ökat lekmannainflytande. Däremot hävdar vi inte, vilket har gjorts i en vpk-motion, att man behöver göra disciplinnämnden fristående. Det finns andra yrkeskårer som har liknande nämnder. Vi kan tänka på hälsooch sjukvårdens ansvarsnämnd, där läkarna inte alls automatiskt är annat än föredragande. Vi kan peka på pressens opinionsnämnd. Vi menar emellertid att Advokatsamfundets disciplinnämnd har vuxit fram inom Advokatsamfundet och att det därför inte finns anledning att föreslå att den görs helt fristående. Vi har för vår del ansett att det borde i lag skrivas in ett ännu mer ökat lekmannainflytande i Advokatsamfundets disciplinnämnd än vad utskottet föreslår. Slutligen, herr talman, har vi en reservation beträffande myndigheters hänvändelse till Advokatsamfundet i disciplinära frågor. Vi tror verkligen att det finns ett uttalat behov av informationsutbyte mellan myndigheter och Advokatsamfundet. Det ligger både i samhällets och samfundets intresse att det är väl sörjt för att missförhållanden inom advokatkåren kan upptäckas och beivras på ett så tidigt stadium som möjligt. Därför tycker vi inte att man bör nöja sig med att hänvisa till ytterligare utredningar. Vi menar att riksdagen redan i dag kan ta ställning till den här frågan och att regeringen skyndsamt skall lägga fram förslag till den lagreglering som behövs. Det är dessa fyra punkter som har varit föremål för utskottets överväganden och reservanternas huvudintresse, och jag ber, herr talman, än en gång att få yrka bifall till de vid betänkandet fogade reservationerna.

Herr talman! Frågan om försvararjäv har liksom det föregående ärendet sitt ursprung i den ekonomiska brottsligheten. Propositionen om försvararjäv har föranletts av att brottsförebyggande rådet har lagt fram en promemoria. En av förutsättningarna för den ekonomiska brottsligheten är att den har tillgång till juridiska kunskaper. Rådgivare är ofta revisorer, jurister som står utanför Advokatsamfundet eller andra personer som har juridiska kunskaper. Många av dem som är involverade i den organiserade ekonomiska brottsligheten har också juridiska kunskaper. Medan arbetsgruppen inom BRÅ höll på med denna kartläggning visade det sig nämligen att det inte bara var de grupper som jag har räknat upp som kom i fråga. Man hade material som talade för att även jurister inom Advokatsamfundet fanns med i den organiserade ekonomiska brottsligheten på ett eller annat sätt. I motsats till justitieministern är vi alltså inte beredda att skriva under på att det inte förekommer att advokater är involverade i sådan här verksamhet. Vi från vpk anser att det finns anledning att ta bort disciplinära frågor från den kategori som man skall utöva disciplinär kontroll över. Vi anser att det inte är riktigt att advokaternas eget samfund också skall ha ansvaret när det gäller disciplinära åtgärder. Målet måste trots allt vara att man skall förhindra advokaters medverkan i organiserad ekonomisk brottslighet. Detta mål kan uppnås genom en effektiv övervakning och tillsyn, utförd av en nämnd som inte är knuten till Advokatsamfundet. Lisa Mattson sade tidigare att hon ansåg att vår uppbyggnad med en nämnd stående utanför Advokatsamfundet inte var riktig. Hon var av samma uppfattning som utskottet därvidlag. Men Lisa Mattson angav en annan disciplinnämnd, nämligen den inom hälsooch sjukvården, och sade att läkarna där står utanför. Såvitt mig är bekant är disciplinnämnden inom hälsooch sjukvården i princip uppbyggd på samma sätt som den disciplinnämnd som vi föreslår på detta område. I hälsooch sjukvårdens disciplinnämnd finns en läkare med, och i den nämnd som vi föreslår skall det finnas en ledamot av Advokatsamfundet. Det viktiga är kanske inte just den frågan utan att man låter nämnden stå utanför Advokatsamfundet. Jag måste fråga: Anser Lisa Mattson och avser den socialdemokratiska reservationen att nämnden skall vara knuten till Advokatsamfundet trots att en majoritet av ledamöterna inte tillhör Advokatsamfundet? Det kan finnas anledning för Lisa Mattson att precisera litet grand vad man avser. Det är emellertid inte bara fråga om att disciplinnämnden skall stå utanför Advokatsamfundet. Nämnden bör också ha en sådan sammansättning att samhällets möjligheter till repressiva åtgärder inte kan komma att slå igenom. Även där skulle jag vilja ha ett förtydligande från Lisa Mattson om vad socialdemokraterna avser med sina samhällsrepresentanter. Hur skall dessa representanter utses?

Jag skulle vilja ställa frågan till Lisa Mattson och hoppas på ett svar innan debatten är slut: Vilka skall föreslå den majoritet av samhällsrepresentanter som socialdemokraterna har angivit i reservation 3? När det gäller övriga frågor som tagits upp i propositionen om försvararjäv har vi sagt att i princip har vi ingenting att anföra mot vad som föreslås.

Därmed vill jag avsluta med att yrka bifall till vpk-motion 1981/82:136.
Herr talman! Jag vill bara påpeka för kammaren att den läkare som ingår i hälsooch sjukvårdens ansvarsnämnd inte sitter där i egenskap av yrkesman. Han är utsedd av SACO/SR, och det är väl inte säkert att det alltid kommer att vara en läkare som den organisationen utser som representant i nämnden. I övrigt framgår det klart både av vår reservation och av motionen att majoriteten skall vara samhällsrepresentanter och att till ordförande skall utses en högt kvalificerad domare.

Herr talman! En självständig, fri och oberoende advokatkår utgör en av stöttepelarna för rättssäkerhet och rättstrygghet i ett samhälle. Det var också den grundläggande tanken när advokaternas rättsliga ställning och verksam het första gången lagreglerades i vårt land. Huvudsyftet med den regleringen var att i möjligaste mån säkerställa den rättssökande allmänhetens intresse av att kunna få biträde från personer med nödvändiga kvalifikationer. Det syftet har utan tvivel uppnåtts. Regleringen har alltså visat sig vara vettig och rimlig, såvitt jag kan bedöma. Lisa Mattson gör vissa hänvisningar till vad som har förekommit i Danmark under senare tid. Det är naturligtvis i och för sig intressant, men när vi nu går att diskutera advokaternas ställning här i vårt land, är det väl de svenska erfarenheterna och de svenska förhållandena som får vara vägledande för vårt ställningstagande. Jag är inte riktigt säker på var socialdemokraterna egentligen står i det här ärendet, och jag är inte på det klara med om man menar att det finns allvarliga missförhållanden inom advokatkåren. Lisa Mattson tassade försiktigt kring problemen och talade egentligen inte alls om advokater utan om jurister så där i största allmänhet. Tommy Franzén var också försiktig i början av sitt anförande, men så småningom landade han på påståendet att brottsförebyggande rådet hade uttalat sig om advokaters medverkan i brottslig ekonomisk verksamhet. Det är inte sant. Vad som har förekommit i brottsförebyggande rådet är att en reservant har påstått sig inte kunna godta rådets uppfattning att man inte har täckning för de vittgående påståenden som har gjorts om advokaters inblandning. I den socialdemokratiska motionen hänvisade man till händelser, inträffade med anledning av vissa advokaters medverkan i den organiserade ekonomiska brottsligheten i form av rådgivning och vägledning. I motionen framförde man alltså allvarliga beskyllningar mot advokatkåren. Det finns, såsom framgick av det jag sade, inget stöd för sådana beskyllningar. Brottsförebyggande rådet har, som jag också nämnde, utrett frågan och funnit att det inte finns fog för påståendet om en omfattande medverkan i den organiserade ekonomiska brottsligheten. Jag har noterat att socialdemokraterna inte följer upp de här beskyllningarna i reservationerna. Det tolkar jag på det sättet att man besinnat sig litet grandi sina angrepp på advokatkåren. Detta gläder mig naturligtvis, men det förvånar mig att man inte har dragit slutsatser av detta bättre tänkande. Utskottets majoritet har funnit att det är lämpligt att samfundets disciplinnämnd förstärks med två representanter för det allmänna.

Av vad jag har sagt följer att det inte finns något skäl att, som reservanterna vill, låta samhällsrepresentanterna få majoritet i disciplinnämnden. Därtill kommer — och det är viktigare — att en sådan ordning skulle leda till att man naggade på rättssäkerheten på ett oacceptabelt sätt. Så några ord om de etiska reglerna. De etiska regler för sin verksamhet som advokaterna själva genom sina organisationer har utformat ställer mycket höga krav, högre krav än de som ställs på flertalet andra yrkesgrupper. Det finns inget skäl att dessutom, som motionärerna vill, ha lagbestämmelser som reglerar advokatetiken. Reglerna i brottsbalken gäller faktiskt inte bara oss vanliga medborgare utan även advokater, och de straffrättsliga bestämmelserna ger samhället tillräckliga möjligheter att ingripa vid sidan om Advokatsamfundet, om oegentligheter förekommer. När det gäller frågan om försvararjäv får reservanternas inställning rent orimliga konsekvenser. Med en sådan ordning som reservanterna vill ha skulle t.ex. en advokat som under en lång följd av år biträtt en familj i olika sorters juridiska angelägenheter inte kunna förordnas som försvarare, om någon i familjen skulle bli misstänkt för ett brott. Man har i det avseendet t.o.m. gått längre än vad brottsförebyggande rådet tänkte sig. Jag kan inte förstå att det finns någon som helst vettig anledning till en sådan ordning. Det viktiga måste ju vara att förhindra att advokater uppträder som försvarare, om man kan misstänka att de inte kan utföra sitt uppdrag på korrekt sätt, och det är det som regeringen och utskottet har föreslagit.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
Herr talman! Jag vill med en gång bemöta det sätt varpå Bertil Lidgard tydligen vill lägga betydelser i min mun som jag inte har talat om och inte heller avsett. Jag har nämligen inte uttalat eller på något sätt försökt göra gällande att det generellt är på det viset att advokater har medverkat. Jag har heller aldrig sagt att BRÅ har påstått att det har visat sig att advokater på något sätt har medverkat i ekonomisk brottslighet. Men vad jag sade var att det har visat sig — detta har det material som stått till styrgruppens förfogande gett exempel på — att advokater genom rådgivning eller på annat sätt har medverkat i organiserad ekonomisk brottslighet. Jag tycker att detta är allvarligt nog. Det är långt ifrån någon generalisering, men bara det förhållandet att misstankar om att någonting sådant kan förekomma är anledning till att man bör se över en sådan disciplinär verksamhet. När man instiftade hälsooch sjukvårdens disciplinnämnd gjorde man detta för att tillmötesgå ett samhällsintresse och, vill jag påstå, också ett läkarintresse. Man gjorde det därför att man inte ville att läkarna skulle behöva fatta beslut om sina kollegers olika göranden och låtanden och därför att misstankar inte skulle kunna riktas mot den gamla ansvarsnämnden. På samma sätt bör man, menar vi, bygga upp en disciplinnämnd när det gäller frågan om disciplinära åtgärder gentemot advokater. För att komma ifrån alla former av misstankar och över huvud taget ifrågasättandet av försök att undanhålla vissa uppgifter bör en sådan här nämnd läggas utanför den krets som avses. Vi har emellertid inte velat göra detta på så sätt att vi helt ställt advokaterna utanför, utan vi har ansett att Advokatsamfundet också skall ha möjlighet att, i likhet med andra intresseorganisationer i det här landet, lägga fram sina förslag, som regeringen sedan har att ta ställning till och eventuellt anta. Jag tror, herr talman, att det synsättet finns hos många människor ute i landet och att det kanske finns anledning att ta upp liknande frågor inom andra områden också. Till det får vi i så fall återkomma.
Herr talman! Jag nämnde Danmark som exempel på, som jag uttryckte det, hur helt olika klimatet är i Danmark och i Sverige. Det råder väl inget tvivel om att den debatt som har ägt rum, inte minst när det gäller disciplinnämnden, har skapat litet onödiga motsättningar. Jag kan inte se att vi i vår motion har utgått från annat än den diskussion som har förts om exempel — det finns en del sådana — på vissa juristers medverkan i ekonomisk brottslighet. För oss har det varit naturligt — precis som det har varit för departementschefen, allteftersom allmänhetens och myndigheternas intresse mer och mer har koncentrerats på den ekonomiska brottsligheten — att se över de regler som gäller för advokatverksamhet. Jag vill peka på att vi icke har följt reservationen i BRÅ:s arbetsgruppsrapport. I den reservationen ville man, precis som i vpk-motionen, ha en fristående nämnd. Vi tycker inte att detta är huvudsaken. Men vi tror att en ytterligare lekmannamedverkan skulle vara till gagn för allmänhetens förtroende och Advokatsamfundets verksamhetsformer. Det är ingalunda på grund av misstänksamhet mot advokatkåren som vi föreslår en utvidgning av lekmannainflytandet, utan vi gör det utifrån de principer som har gällt på andra områden. Jag tänker inte bara på hälsooch sjukvårdens ansvarsnämnd utan också på pressens opinionsnämnd. Journalistkåren har ju att utföra ett stort och viktigt samhällsarbete, och det är lekmannamedverkan när man granskar den etiska hanteringen av uppgifterna.

Herr talman! Jag har vid två tidigare tillfällen när riksdagen under de senaste åren diskuterat studiestödsfrågor haft anledning att påpeka hur i grunden inkonsekvent moderaterna behandlat studiemedelsfrågan under de senaste tio åren. Också folkpartiet och i viss mån även centern kan ta åt sig en del av kritiken. Moderaterna motionerade 1973, 1974, 1975 och 1976 om ganska stora höjningar av både den återbetalningspliktiga och den återbetalningsfria delen av studiemedlen. Det gäller det studiestöd som huvudsakligen finansierar högskolestudierna för de studerande. Vid utskottsbehandlingen följde moderaterna upp sina förslag genom reservationer, och där hängde vanligtvis också folkpartiet med. När riksdagen 1977 och 1978 behandlade ärendet — då satt moderaterna i regeringen — hade utskottets moderater helt tappat intresset för att höja Vid behandlingen 1979 däremot, då vi hade begåvats med en folkpartistisk minoritetsregering, vaknade plötsligt intresset igen. Moderaterna föreslog en höjning med 15 96 av basbeloppet och en plan för en höjning med 40 96, vilket skulle betyda en höjning av budgetkostnaden med ungefär 900 miljoner per år. Den här gången hängde inte folkpartiet med i reservationen. 1980 och 1981 satt det åter moderater i regeringen. Dessa år begåvades inte riksdagen med några moderatmotioner om höjningar av studiemedlen — man föreslog inga direkta höjningar, och inte heller begärdes någon plan för framtida höjningar. Med detta trodde man att vårt konservativaste parti äntligen hade bestämt sig för vilken hållning de skulle inta i fråga om studiestödet för universitetsstuderande. Men alls inte så! I år, då moderaterna mält sig ur regeringskretsen — eller blev de kanske undanknuffade? — kan vi registrera det i varje fall för mig otänkbara: moderaterna motionerar igen! Åter begär de en höjning med 15 20 av basbeloppet — en nätt liten utgiftsökning med nästan 350 miljoner i nu rådande budgetläge. Moderaterna har alltså lyckats med konststycket att byta åsikt i en för våra ungdomars framtid mycket viktig fråga fyra gånger på sex år. Det är en politisk akrobatik av högsta dignitet. När jag vid tidigare tillfällen pekat på det orimliga i den här sortens politik har moderaternas talesman i utskottet samvetsgrant undvikit att gå i svaromål, krupit undan de anklagelser som dessa objektiva faktaredovisningar egentligen innebär. Jag kan mycket väl förstå varför. Det är inte lätt att försvara en sjuk sak, och moderaternas politik i de här frågorna är mer än sjuk. Nu är det valår, och väljarna har rätt att begära redovisning. Framför allt den studerande ungdomen kan kräva svar på var moderaterna egentligen står i den här frågan. Är detta vinglande publikfrieri — egentligen detta politiska bedrägeri — den moderatpolitik vi skall vänja oss vid för framtiden? Tror moderaterna att de högskolestuderande är så enfaldiga att de går på sådant här lurendrejeri? Vi socialdemokrater har betydligt högre tankar om de studerande. Vi är övertygade om att en konsekvent linje i politiken i längden uppskattas bäst även på studiestödsområdet. Vi vill att människor skall kunna lita på politiken, lita på politikerna. Ett givet politiskt löfte skall, så långt det är möjligt, hållas. Det är bl.a. därför vi nu så kraftigt kräver att basbeloppet — den grundval som studiemedelssystemet vilar på — skall återges sin forna värdebeständighet. Den urholkning av basbeloppet som nu håller på att ske äventyrar inte bara pensionerna utan i minst lika hög grad studiemedelssystemet. Hur det går för politiska partier som ställer vidlyftiga löften som sedan inte håller har vi ju två ganska näraliggande exempel på i vårt politiska liv, hur partier som ger publikfriande löften som sedan visar sig omöjliga att hålla hastigt blomstrar upp och sedan faller tungt när bubblan spricker. En försiktig varning sitter kanske väl i tiden. Herr talman! Låt mig ställa ett par direkta frågor till moderaternas talesman! Är det så att de ekonomiska möjligheterna att förbättra studiemedelssystemet så väl följer moderaternas inoch uthopp i regeringen som jag här har visat? Kan de högskolestuderande bara lita på moderaterna när dessa inte besätter några regeringstaburetter? Blir inte den självklara slutsatsen denna: Söker du moderaternas stöd i riksdagen, så rösta för allt i världen inte in dem i regeringen! Efter denna inledning skall jag övergå till att kortfattat kommentera några av de reservationer som fogats till socialförsäkringsutskottets betänkande 1981/82:8. Vuxenutbildningsnämnderna har främst till uppgift att fördela de vuxenutbildningsavgifter som inflyter genom att 0,25 20 av lönesumman dras av arbetsgivarna ur löneutrymmet för löntagarna. Vuxenutbildningsnämnderna utses av regeringen efter förslag från LO, TCO och landstingen. Nu föreslår regeringen och den borgerliga utskottsmajoriteten att tre företagarorganisationer — LRF, SFR och SHIO — skall få samsas om att utse en representant i vuxenutbildningsnämnderna i stället för en av dem LO-distriktet tidigare föreslagit. Från socialdemokratiskt håll yrkar vi avslag på detta förslag. Vi skulle ha känt litet mer förståelse för förslaget om regeringen samtidigt aktualiserat att de företagare som är medlemmar i dessa företagarorganisationer fått skyldighet att själva erlägga vuxenutbildningsavgifter i framtiden. Dessa företagarrepresentanter skall alltså i fortsättningen vara med och bestämma över fördelningen av vuxenutbildningsavgifterna, trots att de själva inte lämnat ett öre i bidrag till dem. Jag yrkar bifall till reservation nr 1. Till elever i grundskolan som fyllt 16 år och till elever i gymnasieskolan utgår i första fallet ett förlängt barnbidrag och i andra fallet studiehjälp, båda med 250 kr. per månad under nio månader per år. Studiehjälpen utgår t.o.m. första kalenderhalvåret under det år eleven fyller 20 år. Dessa studiestöd har varit oförändrade sedan den 1 oktober 1980, och med hänvisning till barnfamiljernas stora ekonomiska bekymmer i dagens samhälle — om detta råder mig veterligt politisk enighet — föreslår vi från socialdemokratisk sida en höjning med 25 kr. per månad. Vi har i utskottet inte fått stöd för detta förslag, trots att i varje fall de nuvarande regeringspartierna under hela 1970-talet varje år talade sig varma för höjningar av studiehjälpen. Studiestödsutredningen har, på uppdrag av regering och riksdag, utrett frågan och redan i juni 1980 lagt fram ett väl avvägt förslag. Detta förslag har ännu inte sänts ut för remissbehandling, vilket i sig är anmärkningsvärt. Vi har i motionen och i reservation nr 2 motiverat vårt förslag, och jag yrkar bifall till reservationen. Från socialdemokratiskt håll har vi i annat sammanhang motionerat om att basbeloppet skall återfå full värdesäkring. Det skulle betyda att man åter garanterade att studiemedlen följde med den allmänna kostnadsutvecklingen. För att finansiera denna viktiga åtgärd vill vi återinföra äktamakeprövningen vid beviljandet av studiemedel. Vi anser fortfarande att det finns mycket mer angelägna sätt att spendera statliga medel på än att använda dem till välbeställda familjer där ena maken studerar. Regeringen och utskottsmajoriteten föreslår också att hänsynen till makes förmögenhet skall tas bort vid beräkningen av avgiftsunderlaget när det gäller skyldighet att återbetala studiemedel. Även denna åtgärd ger fördelar åt välbeställda familjer. Vi yrkar avslag på detta förslag och bifall till reservation nr 4. I reservation nr 5 yrkar socialdemokraterna i utskottet att även egenföretagare skall åläggas erlägga vuxenutbildningsavgift — med 0,20 Z& av avgiftsunderlaget. Denna åtgärd av rättvisa har inte den borgerliga utskottsmajoriteten visat någon förståelse för. Jag yrkar bifall till reservation nr 5. Från denna vuxenutbildningsavgift utbetalas bl.a. timstudiestöd, inkomstbidrag till därtill berättigade vuxenstuderande och även timersättning vid grundutbildning för vuxna. Dessa stöd har nu varit oförändrade i två år och därigenom förlorat mycket i värde. Vi föreslår därför att timstudiestödet och timersättningen vid grundutbildning höjs från 33 kr. per timme till 35 kr. per timme och att inkomstbidraget höjs från 198 kr. per dag till 210 kr. per dag. Jag yrkar bifall till reservationerna 6 och 13. För att uppnå ännu bättre resultat när det gäller att klå löntagarna på egenföretagarnas bekostnad föreslår utskottsmajoriteten att företagarorganisationerna kollektivt skall kunna ansöka om och erhålla internatbidrag i dagstudiestödet. Inte ens den borgerliga regeringen har funnit anledning att föreslå en utökning av detta orättfärdiga sätt att utnyttja vuxenutbildningsavgifterna. Det gör inte heller utskottets socialdemokrater och yrkar därför i reservation nr 7 avslag på detta förslag. Jag yrkar bifall till reservation nr 7. För att informationen om vilka möjligheter som finns att tillgå för vuxenutbildning skall kunna skötas effektivt anslås medel ur vuxenutbildningsavgifterna till s.k. uppsökande verksamhet. Även detta anslag har hållits oförändrat i två år, varför en mindre höjning är nödvändig. Vi föreslår en höjning från 26 miljoner till 28 miljoner. Det är ett förslag som vunnit utskottets gillande. Utskottets borgerliga ledamöter har avlämnat två reservationer i det här ärendet, nr 9 och 10. På dessa yrkar jag avslag. Även i fråga om medelsanvisningen vann det socialdemokratiska förslaget utskottets votering. Jag yrkar därför avslag även på reservationerna 11 och 12. I vår motion med anledning av det här ärendet och med anledning av studiestödet hade vi även begärt förbättringar av det inkomstprövade tillägget i studiehjälpssystemet.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

Herr talman! Ralf Lindström gav en intressant belysning av hur olika politiska frågor kan te sig, om de betraktas ur regeringssynpunkt eller hanteras i oppositionsställning. Det är ett ganska roande studium som i och för sig kan bedrivas i alla parlamentariska demokratier. Det kunde kompletteras med ett minst lika omfattande och ett minst lika intressant material rörande skillnaden i socialdemokratiskt agerande i riksdagen före och efter 1976. Men jag skall inte göra det. Ralf Lindström varnar också för hur det kan komma att gå för partier som uppfattas som löftessvikare och sviker sina vallöften m.m. Han har rätt på den punkten också, det går illa för sådana partier. Med vetskap om hur det har gått för moderata samlingspartiet sedan 1976 har man uppenbarligen inte uppfattat partiet så. Det har inte uppfattats som ett löftessvikarparti. Jag tror att Ralf Lindström har alldeles rätt på den punkten. Herr talman! Det finns ett antal reservationer till detta betänkande. Ett icke obetydligt antal av dem bär moderat signatur. Det är också riktigt som Ralf Lindström har sagt att en av dem skiljer sig väldigt mycket från det som är det vanligaste moderata sättet att uppträda i den hårda tid vi nu lever. Det är alltså inte fråga om en besparing utan om en ganska rejäl utgiftsökning, i synnerhet på kort sikt. Det gäller alltså förslaget om att någorlunda hyggligt öka studiemedlens totalbelopp med 15 96 av basbeloppet. Det kostar pengar — omedelbart i varje fall — över 300 miljoner, det är riktigt. På sikt tar vi tillbaka åtminstone en del av det genom att samtidigt göra hela studiemedelsbeloppet återbetalningspliktigt. I sinom tid kommer alltså de återinflytande pengarna att växa och då jämnar det ut sig. Men det dröjer, och det kostar pengar till en början. Det sticker vi inte under stol med. Vi har inrymt det i vårt alternativa budgetförslag, som visar upp miljard efter miljard med besparingar i förhållande till regeringens budget, och ännu mer i förhållande till den s.k. alternativbudget som socialdemokraterna då och då åberopar. Vi har alltså utrymme för detta, och vi står för att det är en utgiftsökning, men vi är beredda att finansiera den på det här sättet. I övrigt handlar det om besparingar nästan genomgående. De är av måttlig storlek, och det behövs egentligen ingen annan motivering än att vi får vara återhållsamma. Många av de höjningar som har föreslagits har vi funnit nödvändiga, och vi har på någon punkt också tyckt att nu utgående belopp kan minskas något. På en punkt har vi varit förhindrade att framställa ett direkt yrkande på grund av ett olycksfall i arbetet. Vi har i motion föreslagit att timstudiestödet skall räknas ned från 33 till 30 kr., medan socialdemokraterna vill öka det ytterligare från 33 till 35 kr. Eftersom det inte råkade finnas något motsvarande yrkande beträffande en annan del av studiestödssystemet, som bör följa timstudiestödet parallellt, har vi fått nöja oss med att i ett särskilt yttrande påpeka att det enligt vår mening fortfarande är orimligt och onödigt att timstudiestödet skall ligga så högt, att det i icke få fall kan bli fråga om att man får mer betalt när man är ledig från jobbet än när man är i jobbet och arbetar. Vi har nöjt oss med att uttala förhoppningen att regeringen skall notera den här orimligheten och i ett kommande förslag ta hänsyn till den. Nu lär vi väl nästan bli bönhörda utan vidare på den här punkten, eftersom det väl inte behövs särskilt mycket mer ekonomisk utveckling, innan den gräns har passerats då även lägre löner har hunnit förbi det nu aktuella beloppet för timstudiestöd. Låter man alltså bara bli att alltför sangviniskt företa höjningar under de närmaste åren, får vi kanske till sist, och det rätt snart, som vi vill. Jag tänker, herr talman, inte gå in på detaljer — motiveringen är beträffande de här sparförslagen nästan genomgående densamma — utan nöjer mig med att yrka bifall till samtliga reservationer från socialförsäkringsutskottets moderata ledamöter och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Nils Carlshamre säger att han kan göra liknande jämförelser om socialdemokratisk politik. Jag påstår att han inte kan göra detta. Det är verkligen anmärkningsvärt att Nils Carlshamre inte på något vis försöker att bemöta de grava anklagelser som jag ändå alldeles nyss framförde i talarstolen. Att fyra gånger på sex år byta åsikt och ändra handlingssätt i utskott och kammare måste väl ändå anses vara gravt och besvärande. Nog borde väl moderaternas talesman åtminstone försöka att — om det nu går — vederlägga den här kritiken. Eller skall vi fatta tystnaden så, att Nils Carlshamre tiger och samtycker? Kan vi då säga till ungdomarna: Lita inte på moderaterna när de sitter i regeringen, utanför är de villiga att göra mer för de studerande. Det är också ganska typiskt att moderaterna vill pruta just när det gäller vuxenstudiestödet. Här gäller det ju människor som tidigare inte har fått studera, men som nu har sådana möjligheter efter kanske ett tiotal år i arbete. Men vi har ju vant oss vid den här inställningen. Vi vet att LO och TCO har arbetat hårt för vuxenstudiestödet — jag tror arbetet pågick i hela tio år, med utredningar och arbetsgrupper —, innan reformen genomfördes här i riksdagen. Nu är de borgerliga partierna, och då främst moderaterna, ute för att försämra stödet. Det har redan blivit sämre, men ännu återstår ganska mycket av det, och jag tycker att vi på alla vis måste skydda den här reformen, så att den inte blir helt förstörd. Jag efterlyser alltså fortfarande ett svar. Det är kanske för mycket att begära att Nils Carlshamre skall säga att vi har rätt och att de har varit inkonsekventa. Men nog borde det finnas något försvar för agerandet.

Herr talman! Ralf Lindström ville få något exempel på hur socialdemokraterna agerar olika i regeringsoch i oppositionsställning. Jag kommer inte på något sådant när det gäller just studiefinansieringen, men jag råkar erinra mig ett annat exempel. Jag rekommenderar Ralf Lindström att noggrant studera socialdemokratiskt agerande i regeringsställning i vad gäller sjukförsäkringsfrågan mellan åren 1946 och 1955 och jämföra det med agerandet i samma fråga just nu. Redan när beslutet fattades om denna angelägna reform bestämdes att den inte skulle träda i kraft förrän fem år efter riksdagsbeslutet. Man hänvisade till att vi inte hade råd att göra det tidigare. Därefter meddelade statsministern i en av kamrarna i april 1950 att man tyvärr inte heller då hade råd att genomföra reformen. Genomförande var planerat till 1951, men i själva verket kom reformen i sjön först år 1955. Dröjsmålet motiverades med renodlat statsfinansiella och samhällsekonomiska motiveringar. Vad hör vi av dessa nu när socialdemokraterna befinner sig i oppositionsställning?
Herr talman! Detta var ett 30 år gammalt exempel, och jag har naturligtvis svårt att kommentera det, men det är väl inte konstigt att en regering plötsligt kan upptäcka att det blivit dåliga tider. Men vad gör moderaterna? — den frågan har herr Carlshamre ännu inte försökt att svara på. Man skiftar uppfattning från år till år, allteftersom man sitter i regeringsställning eller inte gör det. Man för fram helt divergenta uppfattningar. Ena året är det alldeles omöjligt att göra någonting. När man inte längre är i regeringsställning går det bra att spä på med hundratals miljoner. Fyra gånger på sex år har man alltså skiftat åsikt. Detta tycker jag är något verkligt anmärkningsvärt, och det bör föras ut till allmänhetens kännedom.
Herr talman! Har man regerat i 44 år, får man självfallet svara för förvaltningen under hela den perioden. Exemplen kan då bli litet gamla. Vi har ännu inte haft tillfälle — vilket gläder mig — att erfara vad som händer om socialdemokraterna får chansen att gå tillbaka i regeringsställning igen. För landets skull vill jag hoppas att socialdemokraterna verkligen på många punkter ändrar mening, på ett sätt som ger utslag i form av mångmiljardbelopp, om vi skulle hamna i den situationen.

Herr talman! När det nuvarande systemet för studiemedel infördes 1965 var det uttalade syftet att göra det möjligt för alla att bedriva högre studier — alla, oberoende av social och ekonomisk bakgrund. I stort sett ser studiemedelssystemet ut på samma sätt i dag som när det tillkom — trots raden av statliga utredningar. Den nu sittande studiestödsutredningen har ju nu dessutom fått tilläggsdirektiv som innebär att inga reformer får föreslås, om de kostar pengar. Det säger sig ju självt att det därigenom inte är något väsentligt att vänta av denna utredning. Frågan är väl om det finns någon mening med att fortsätta utreda — vad är det som då skall utredas? I dag tvingas den studerande att leva långt under genomsnittet och ofta också till att arbeta vid sidan av studierna. När kurslitteraturen och terminsavgiften är betald — tillsammans kostar det ungefär 1300 kr. per termin — så återstår 2 480 kr. i månaden att leva av. Konsument Stockholm har gjort en beräkning av vad detta innebär för en normalkonsument och kommit fram till att denna månadsbudget ger ett underskott på 45 kr. i månaden — men märk väl: innan hyran är betald. Beräkningen är gjord på grundval av de nu aktuella förhållandena och gäller alltså vårterminen 1982. Fullt studiemedel för innevarande termin utgör 12464 kr. När vi har dragit av 1300 kr. för kurslitteratur och terminsavgift och slår ut resten på fyra och en halv månader, så har den studerande 2 480 kr. kvar i handen per månad. Maten beräknas till 1 240, alltså hälften av denna månadssumma, husgeråd och inventarier 180, förbrukningsvaror 70, kläder, hälsa och hygien är beräknat till 240, TV, tidning, telefon och el sammanlagt 300, försäkringar 30 kr., lokala resor 100 kr., hobbies och nöjen 65 kr. i månaden, och slutligen går 300 till oförutsedda utgifter och prisökningar. Summan blir 2 525 kr. Redan här uppstår alltså ett underskott på 45 kr. i månaden. Men då blir alltså ingenting över till bostaden. Detta är en beräkning efter Stockholmsförhållanden, men skillnaden skulle inte bli anmärkningsvärd om den gjordes om efter priserna på någon annan högskoleort. Beräkningen ger klart besked: Om även de studerande som inte kan få ekonomiskt stöd hemifrån skall kunna bedriva meningsfulla studier, måste studiestödet höjas. I vpk:s motion har inga höjningar begärts för det aktuella budgetåret, trots att det kravet bevisligen är starkt motiverat. Vi har stannat vid långsiktiga krav på ett nytt studiesocialt system, där samhället bekostar hela uppehället under studietiden. Vi begär en reform i den riktningen under 1980-talet. Nu skriver utskottet liksom i fjol att ett sådant förslag skulle innebära utgiftsåtaganden som skulle te sig orealistiska mot bakgrund av det statsfinansiella läget. Tydligare kan man inte tala om att detta statsfinansiella läge skall bestå under 1980-talet — dvs. att de fördomar och den alldeles speciella beskrivning av Sveriges ekonomi som drivs av högerkrafterna godtas av hela utskottet som högsta visdom, som något som inte går att påverka. Vänsterpartiet kommunisterna har en annan syn på ekonomin. Vi är inte helt ensamma om våra bedömningar, och vi står fast vid vårt alternativa synsätt. Vi är övertygade om att den synen är mer realistisk. Vi vill inte böja oss för den verklighetsförfalskning som hela den nuvarande ekonomiska politiken vilar på. Vi står av det skälet kvar vid yrkandena i vår partimotion om studiestödet. Jag yrkar, herr talman, följaktligen bifall till vpkmotionen.

Herr talman! Eftersom jag inte har ett lika långt och ärorikt förflutet som herrarna som talade nyss skall jag inte ge mig in på någon historieskrivning utan direkt redogöra för utskottets betänkande och det bakomliggande regeringsförslaget. storleksordningen 359 milj.kr. De största besparingarna gäller rätt till studiemedel för äldre gymnasieelever och högskoleelever samt för 18 19-åringar i gymnasieskolan vilka har brutit med föräldraekonomin. Besparingarna har också givit utrymme för vissa förbättringar. Utskottet ansluter sig till propositionens förslag att vuxenutbildningsnämnderna fr.o.m. den 1 januari 1983 får en ändrad sammansättning, så att en ledamot utses efter ett gemensamt förslag av Lantbrukarnas riksförbund, Sveriges fiskares riksförbund och Sveriges hantverksoch industriorganisation — Familjeföretagen. Tillstyrkandet av förslaget motiveras av att de nämnda organisationerna har möjlighet att söka stöd inom vuxenstudiestödets ram. Utskottet kan mot bakgrunden av de besparingar som måste göras även inom det studiesociala området inte förorda att man går längre i fråga om förbättringar av studiehjälpen och yrkar därför avslag på de motioner där man hemställer om högre belopp. Frågan om det förlängda barnbidraget har ett samband med en fråga som kommer att behandlas av riksdagen senare under våren. Ställningstagandet bör alltså vänta tills man skall ta ställning till de allmänna barnbidragen. Detsamma gäller samordningen av det statliga bostadsbidraget och det inkomstprövade tillägget. De bör behandlas i samband med propositionen om förändring av bostadsbidraget. Genom riksdagsbeslut våren 1979 infördes regler när det gäller de återbetalningspliktiga studiemedlen inom studiehjälpssystemet som berör främst 18-19-åringar som har brutit med föräldrarnas ekonomi. Centrala studiestödsnämnden har gjort en utvärdering av effekterna av de nya bestämmelserna. Utvärderingen har visat att 60 20 av de elever som utnyttjade reformen har kvar sitt boendesamband med föräldrarna. 38 7 bor permanent i föräldrahemmet, medan 2296 är inackorderade på skolorten men bor i föräldrahemmet under lov och helger. Utredningen visar också att de intyg som skulle styrka att eleven har brutit sambandet med föräldraekonomin i 34 96 av fallen är undertecknade av skolkamrater. Det är nödvändigt att reglerna utformas så att stödet riktas till de elever som är i störst behov av det. Regeringen föreslår därför att eleverna skall styrka inte bara att de har frigjort sig från föräldrarnas ekonomi utan också att de har egen bostad, och utskottet ansluter sig till de här skärpta villkoren. Redan vid föregående riksmöte underströk utskottet i sitt betänkande 1980/81:22 att det är av största vikt att 18-19-åringar som ansöker om återbetalningspliktiga studiemedel är noggrant informerade om innebörden av villkoren för rätt till förmåner och om sitt ansvar för att uppgifterna i ansökningen är korrekta. De beviljande myndigheterna hade också, anförde utskottet, ett särskilt ansvar för hur intentionerna bakom reformen förverkligades och för att gymnasieeleverna inte bibringades uppfattningen att deras egna och jämnåriga intygsgivande kamraters uppgifter kommer att accepteras okritiskt och utan någon närmare förfrågan eller kontroll. Så långt föregående års utskottsbetänkande. Vad beträffar studiemedel föreslår regeringen att beloppet höjs till 142 20 av basbeloppet och att studiemedel normalt skall kunna utgå 12 terminer mot nuvarande högst 16 terminer. I motion 2068 från moderaterna föreslås att bidragsunderlaget höjs till 155 96 av basbeloppet och att bidragsdelen slopas. Och i motion 1263 från socialdemokratiskt håll föreslås att äktamakeprövningen slopas. Utskottet ansluter sig till regeringens förslag att studiemedlens totalbelopp höjs. Mot bakgrund av det statsfinansiella läget är dock möjligheten till höjning begränsad, och utskottet avstyrker med den motiveringen motion 2068. Motionsyrkandena om återinförande av äktamakeprövning vid tilldelning av studiemedel har avslagits av riksdagen vid ett flertal tillfällen, företrädesvis med hänvisning till att denna prövning prioriteras främst ur jämställdhetssynpunkt. Utskottet vidhåller denna tidigare uppfattning. I en motion från vpk föreslås en övergång till ett studiestödssystem där hela kostnaden läggs på samhället för uppehället under studietiden. Mot bakgrund av det statsfinansiella läge som i varje fall kommer att gälla under nästkommande år är detta förslag helt orealistiskt, och utskottet avstyrker motionen. Frågan om stöd till handikappade studerande tas upp i motion 1280. Studiestödsutredningen har helt nyligen i ett avgivet betänkande ansett att handikappade studerande så långt som möjligt bör medges ett fritt utbildningsval och omfattas av de reguljära studiesociala systemen. De bör få alla studiemerkostnader som föranleds av handikappet täckta inom studiestödssystemets ram, och deras ekonomiska situation bör i görligaste mån jämställas med övriga studerandes. Vidare föreslår utredningen att de ekonomiska konsekvenserna av ett slopande av förtidspension till svårt handikappade elever skall utredas närmare och att man, om man anser att möjligheten till förtidspension skall finnas kvar under studietiden, skall kunna pröva möjligheten att inneha någon form av vilande förtidspension.

Utskottet anser att frågan om utbildningsavgift för egenföretagare skall prövas i anslutning till beredningen av ett förslag från centrala studiestödsnämnden till regeringen om att timstudiestödet och inkomstbidraget skall kunna utgå till andra än arbetstagare. Utskottet vidhåller denna tidigare ståndpunkt och avstyrker motion 1263. När det gäller timstudiestödet och inkomstbidraget föreslår utskottet att det skall utgå med oförändrade belopp och avstyrker motionerna 1263 och 1738. I fråga om uppsökande verksamhet finns en rad olika förslag. Propositionens förslag är att bidraget skall utgå med oförändrat 26 milj.kr. Utskottsmajoriteten har här föreslagit en höjning med 2 milj.kr., vilket förslag jag senare avser att yrka avslag på. Nyligen diskuterades frågan om åtgärder mot politisk studiecirkelverksamhet. Utbildningsministern fastslog då bl.a. att studieförbunden skall anförtros största möjliga frihet att självständigt besluta om verksamhetens inriktning. Han tryckte också på att bedömningen av innehållet i studieförbundens material vilar på studieförbunden själva. Det ankommer på skolöverstyrelsen att fastställa vilka cirklar som skall berättiga till timstudiestöd. Det fria och frivilliga folkbildningsarbetet bör präglas av saklighet och en allsidig belysning, och folkbildningsarbetet skall bedömas i en anda av tolerans med respekt för oliktänkande. Vilka regler som skall gälla för timstudiestöd skall vara beroende av i vilken mån studieförbunden visar respekt för kravet att den tillåtna och önskvärda profileringen av studieverksamheten inte får innebära att saklighet och strävan efter allsidighet åsidosätts. Eftersom man så sent som vid föregående riksmöte tagit ställning till olika slag av cirkelverksamhet och vilka som skall berättiga till timstudiestöd, anser utskottet det nu inte motiverat med någon översyn av bestämmelserna. I motion 1739 av Johan Olsson m.fl. föreslås att inte enbart fackliga organisationer skall kunna kollektivt ansöka om internatbidrag inom dagstudiestödet utan detta skall kunna gälla även för RLF, SHIO m.fl. organisationer. Motionen innebär inte någon principiell ändring av rätten till studiestöd eller några ökade statsutgifter, och utskottet finner det rimligt att förslaget, som bör innefatta även handikapporganisationer, genomförs och anför att vad utskottet här säger bör ges regeringen till känna. Moderatmotion 948 tar upp frågan om uppsökande verksamhet på arbetsplatser. I utbildningsutskottets betänkande 1980 83.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 Vad gäller punkt 27 yrkar jag bifall till reservation 8 av Maj Pehrsson m.fl. och vad gäller punkt 30 bifall till reservation 11 av Maj Pehrsson m.fl.

Herr talman! I min motion 1272 hemställer jag om en ändring av reglerna för timstudiestöd så att ensidig partipolitisk utbildning ej berättigar till timstudiestöd. Anledningen till att jag motionerat i frågan är att ABF, LO och SAP har startat en studiecirkel med timstudiestöd, en cirkel som syftar till att föra socialdemokraterna till en seger i höstens val. Enligt min och många andras uppfattning kan det knappast vara förenligt med studiestödslagens intentioner att partipolitisk profilering, som innebär propaganda för ett enskilt parti eller polemik mot andra partier, kan höra hemma under samhällsinriktade cirklar och därmed vara berättigad till timstudiestöd. Frågan har också varit föremål för behandling i arbetsdomstolen, som fastställde att cirkelverksamhet med den utformning som grundmaterialet har inte är utbildning i studielagens mening. Även i en interpellationsdebatt den 13 januari i år var frågan aktuell. Utbildningsministern hänvisade då i ett replikskifte bl.a. till att arbetsdomstolen skulle behandla frågan. Han ville därför inte föregripa arbetsdomstolens prövning genom något uttalande om studiematerialet i berörd cirkel. Jag finner det därför anmärkningsvärt att utskottet vid behandlingen av motionen inte har berört arbetsdomstolens utslag. Utskottet hänvisar till att riksdagen så sent som under föregående års riksmöte tog ställning till vilka olika slag av cirkelverksamhet som skall berättiga till timstudiestöd. Enligt mitt sätt att se är det fel att lägga ansvaret på studieorganisationerna att avgöra vilka cirklar som skall vara berättigade till timstudiestöd. Det kan i tveksamma fall vara en alltför grannlaga uppgift för studieorganisationerna att fatta sådana beslut. Därför bör reglerna om erhållande av timstudiestöd vara så klart utformade att någon tveksamhet inte uppstår och att ensidig partipolitisk utbildning inte skall berättiga till timstudiestöd. Herr talman! Jag yrkar bifall till motion 1272.

Herr talman! Att alla barn behöver en god omsorg — för att få en bra start i livet — torde de flesta vara överens om. Att denna omsorg kräver en betydande insats av föräldrar, daghemspersonal eller familjedagvårdare råder det väl också stor enighet om. Det märkliga är att det är så många som alltjämt inte vill erkänna föräldrarnas insatser för sina egna barn som en del av barnomsorgen i vårt samhälle. I varje fall finns det i denna riksdag ett betydande motstånd mot att föräldrarnas arbete med sina egna barn skall värderas ekonomiskt. Undantag från denna regel gäller för de tolv månader som föräldraförsäkringen omfattar. Alla som är motståndare till någon form av vårdnadsersättning menar tydligen att föräldrarnas insatser för sina barn inte har något större värde. Först när man vårdar andras barn räknas det som barnomsorg. Det gäller i varje fall för att man skall få ut någon ekonomisk ersättning och social trygghet för det arbete som man utför. Enligt centerns uppfattning är detta en familjefientlig och farlig inställning. När samhället inte vill värdera eller uppskatta föräldrarnas ansvar för och omsorg om sina barn kan det få allvarliga konsekvenser för framtiden. Att nedvärdera hemmet och föräldraansvaret utgör en bristande omtanke om våra barn. Är det något område i svensk politik som borde analyseras så är det sannerligen barnomsorgen. Vi borde alla i denna riksdag ägna oss åt en viss självkritik på detta område. Vi borde ställa oss frågan, om det är rimligt att sammanlagt 13-14 miljarder kronor per år av samhällets resurser går till endast 30 26 av den barnomsorg som utförs. Denna summa pengar är dubbelt så stor som vad som går ut i form av barnbidrag till samtliga barn under 16 år. Vi borde fråga oss om det är de svagaste grupperna i samhället som i första hand får del av dessa insatser från samhällets sida. LO:s utredning tyder snarast på att det är de bättre ställda grupperna i samhället som utnyttjar den institutionella barnomsorgen. Vi borde fråga oss varför de rikaste delarna av landet skall gynnas av det system för barnomsorg som vi har. Utifrån sociala och fördelningspolitiska motiv finns det all anledning att fråga om inte samhället borde söka alternativa former för sitt stöd till barnomsorgen. Karin Söder tog ett viktigt steg i rätt riktning, när det statliga stödet vidgades till att omfatta även deltidsförskolan. Vi får som politiker inte fly undan den verklighet som gäller i vårt samhälle. Verkligheten är den att hundratusentals föräldrar gärna vill ägna åtskilliga timmar av dygnet åt sina barn. Det krävs en särskilt stor arbetsinsats av de föräldrar som har små barn. Att denna föräldrainsats är bra för barnen och bra för samhället borde egentligen ingen bestrida. Därför är det lätt att förstå alla de föräldrar som frågar sig varför deras arbete och omsorg inte värderas av samhället. De här föräldrarna är inte okunniga om att samma arbete kostar stat och kommun 40 000-50 000 kr. per barn i åldrarna 1/2-3 år när de vistas på daghem. Ändå finns det tydligen alltjämt en majoritet i denna kammare som anser att dessa föräldrars arbete är i stort sett värdelöst när det utförs i hemmet. Ingen privat företagare skulle ens komma på tanken att kräva att vissa arbeten skall utföras gratis. En majoritet av denna kammare har tydligen ingen svårighet att tänka denna ganska orättvisa och ojämlika tanke. Det är därför som man viftar bort kravet på en vårdnadsersättning. Rätten till arbete är en grundläggande politisk målsättning i vårt samhälle. Precis lika självklar borde varje förälders — oavsett kön — rätt till arbete med de egna barnen vara. I stället för att betrakta arbetet med egna barn som en av de finaste och värdefullaste arbetsinsatser som utförs i vårt samhälle försöker en del att se det som ett utslag av en reaktionär och gammalmodig inställning. Är det verkligen reaktionärt när centern hävdar att samhällets insatser för barnomsorgen borde omfatta inte 30 26 av barnen, som de gör i dag, utan 100 96 av våra barn? Det som i grunden är reaktionärt är just den nedsättande och nedvärderande attityd som präglar synen på arbete med barn i det egna hemmet. Det progressiva och framsynta ligger väl ändå i att vi lär oss att leva efter samma grundläggande principer som när barnbidraget infördes. Då avskaffade vi en högerpolitik som värderade barnen i förhållande till föräldrarnas inkomster. Vi gick över till principen att varje barn som föds är lika mycket värt, och därför införde vi ett barnbidrag lika för alla. Följer vi den principen även för barnomsorgen, borde varje barn få kosta samhället precis lika mycket, oavsett vem som vårdar barnet och var det vårdas. En vårdnadsersättning enligt de linjer som centern angett följer dessa grundläggande valfrihetsoch rättviseprinciper. Därför är det en hederssak för oss att slåss för en vårdnadsersättning lika för alla. Det borde ligga i riksdagens intresse att oftare fråga sig vilka fördelningspolitiska effekter som våra beslut får. Detta gäller inte minst på det familjepolitiska området. Det är ett obestridligt faktum att familjer med inkomster på 300 000-400 000 kr. i dag kan få sin barnomsorg subventionerad med 40 000 kr. per år. Lika obestridligt är det att av de 70 26 av småbarnsföräldrarna som inte får något stöd av stat och kommun för sin barnomsorg är en stor del låginkomsttagare. Av dessa är det många som får klara sig på enbart en förvärvsinkomst. Svenska sparbanksföreningens konsumentpolitiska funktion har vid åtskilliga tillfällen på ett seriöst sätt visat att dessa familjer lever på en mycket låg ekonomisk standard. Det är för många av dessa familjer fråga om en ekonomisk standard som ligger långt under t.ex. vad pensionärer har att leva av. Verkligheten för dessa människor är ofta den att samhället inte kunnat erbjuda ett arbete åt båda föräldrarna. Nu straffas man dessutom av det faktum att vård av egna barn inte räknas som ett arbete. Att se dessa föräldrar i ögonen och försöka förklara logiken och rättvisan i en sådan familjepolitik borde vara en omöjlig uppgift för oss alla. Riksdagen har ofta uttalat vackra målsättningar om regional balans. Med detta har man väl menat att ge människorna någorlunda lika levnadsförhållande ekonomiskt sett, oavsett var man bor i landet. Den målsättningen lever vi verkligen inte upp till när det gäller barnomsorgen. Riksdagens upplysningstjänst har i ett material tydligt visat att ekonomiskt svagare kommuner med en låg förvärvsfrekvens i högsta grad missgynnas av de regler som nu gäller för barnomsorgen. I dessa områden — det gäller även socialdemokratiskt styrda kommuner — får i bästa fall 10 20 av småbarnsföräldrarna glädje av det ganska generösa statsbidrag på över 20 000 kr. som betalas ut per daghemsplats och år. I rikare kommuner kan över 60 96 av alla småbarnsföräldrar få nytta av samma generösa statsbidrag. Borde ändå inte denna kraftiga snedfördelning av samhällets resurser leda oss till eftertanke? Borde inte barnomsorgen vara lika mycket värd i landets svagare regioner som den är i de rikare områdena? Om riksdagen accepterade centerns linje om en vårdnadsersättning, tog vi i varje fall ett viktigt steg i rätt riktning mot en jämnare fördelning av samhällets resurser. Med den nuvarande inriktningen av samhällets styrning av resurserna till barnomsorgen stänger man egentligen möjligheterna till en verklig valfrihet för barnfamiljerna. Man missgynnar ekonomiskt föräldrar som själva önskar vårda sina barn när de är små. Det är minst sagt svårt att förstå skälen till att samhället skall sätta sig på föräldrarna och diktera villkoren, ange vilken form av barnomsorg som är bäst. Den tvångströjan borde inte sättas på landets barnfamiljer. En vårdnadsersättning lika för alla öppnar möjligheter till valfrihet. Den ger bättre förutsättningar för de föräldrar som vill stanna hemma och vårda sina barn när de är små. Den ger andra föräldrar möjligheter att förkorta sin arbetstid för att därigenom få mer tid för sina barn. Vårdnadsersättningen ger föräldrar med förvärvsarbete möjligheter att finansiera familjekooperativa daghem, som man i olika delar av landet har goda erfarenheter av. Det är dessa inslag av valfrihet och rättvisa och ett större förtroende för föräldrarnas möjligheter att ordna en bra barnomsorg som utgör de grundläggande principerna för den familjepolitik som centern är anhängare av. Jag vill, herr talman, med detta yrka bifall till centerreservationen som är fogad till det betänkande som vi nu behandlar.

Herr talman! När jag har hört Gösta Andersson plädera för centerns familjepolitik beklagar jag att han tydligen inte haft möjlighet vare sig att lyssna till den debatt som fördes här i kammaren i måndags eller att läsa den i efterhand. Då talade inte Karin Söder, socialministern, om att en barnomsorgsplats kostar de belopp som nu nämnts. Hon ville inte föra in ett lönsamhetsresonemang i den debatten — av den enkla anledningen att hon pekade på och höll med om att kommunerna tjänar på att man bygger ut barnomsorgen. Det kommer kommunerna till godo i form av ett ökat antal förvärvsarbetande kvinnor, och de kvinnorna betalar skatt. Vårdar inte kvinnor sina barn som har sina barn i barnomsorg? Jag tycker att det är ett ganska cyniskt resonemang som Gösta Andersson för. Jag skall inte trötta kammaren med att föra den debatten igen, men nog verkar det som om Karin Söder, å ena sidan, och Gösta Andersson och de som instämde i hans anförande, å andra sidan, har olika uppfattningar om dels kvinnors rätt till ett förvärvsarbete, dels dessa kvinnors vårdnadsansvar trots att de har sina barn i barnomsorg. Vidare vägrade alltså Karin Söder att föra ett resonemang om lönsamhet. Någon gjorde det i den debatten, och då sade Karin Söder, vilket framgår av protokollet: Det är inte jag som har tagit upp lönsamhetsresonemanget i den här debatten. Men det finns tydligen många grenar på centerträdet. Det är verkligen märkvärdigt att socialförsäkringsutskottet, som behandlar ärenden som sorterar under socialdepartementet, har så många ledamöter som har en annan uppfattning än socialministern. Jag skall gå över till det som vi skulle behandla här. Vi har fogat ett särskilt yttrande till betänkande 9. Det pekar på att en rättvis föräldraförsäkring måste bygga på inkomstbortfallsprincipen för att ge förvärvsarbetande människor möjlighet att stanna hemma. Vi har också pekat på att vi inte kan ställa upp på ett grundbidrag, lika för alla, på den imponerande summan av 37 kr. om dagen. Jag deltog häromsistens i en familjepolitisk debatt i Piteå, där självfallet också centern var företrädd. Den centerpartist som deltog sade: Jag tycker att 37 kr. är förfärande lågt. Han höll alltså med mig. Han representerar tydligen en annan uppfattning inom centern än den som Gösta Andersson här har fört till torgs. Vi hade 1974, då föräldraförsäkringen infördes, en plan för en utbyggnad, men den utbyggnaden skulle hela tiden ske enligt inkomstbortfallsprincipen. Det blev ju ett regeringsbyte, och då bröts den trenden. Den 1 januari 1978 fick vi tre månader utöver de sex, varav två byggde på inkomstbortfallsprincipen. Sedan kom folkpartiet i regeringsställning, och då införde man den tredje månaden med ersättning enligt inkomstbortfallsprincipen. Den 1 juli 1980 blev det 90 dagar enligt ”garantinivån” som man säger, 37 kr. om dagen. Det är ju inte bara olyckligt för de förvärvsarbetande som saknar möjligheter att stanna hemma på det beloppet. Det innebär också en ojämlikhet, eftersom mannen ju i regel har den högre inkomsten och då inte stannar hemma när det bara blir 37 kr. om dagen. Men Gösta Andersson anser att detta är rättvist och bra. Den uppfattningen får han självfallet ha, liksom jag förfäktar min uppfattning. Men nu kommer vi till det som hänt. Man lovade 1976 ett vårdnadsbidrag. Nu har vi ett halvår kvar till valet. Då väcker centern en motion, där man begär att föräldraförsäkringen skall byggas ut med ytterligare sex månader med 37 kr. om dagen till en kostnad på över 600 milj.kr. om året. Man vill vidare att riksdagen som sin mening skall ge regeringen till känna vad som anförts beträffande fortsatt utbyggnad av vårdnadsersättningen för vård av barn upp till 18 månader. Jag har tidigare haft debatter här med Gösta Andersson, och jag har rekommenderat honom direktkontakt med statsrådet, som ju också är centerpartist, så att man slapp gå via kammaren. Det borde finnas öppna kanaler, kan man tycka. Nu går man till riksdagen och ber att det skall gå en skrivelse till regeringen ett halvår före valet. Är det detta man skall gå ut och säga i valrörelsen, när man blir anklagad för att man under dessa år inte har hållit sitt löfte och inte infört vårdnadsersättningen, som har funnits med i regeringsdeklarationer och som man lovat i alla olika sammanhang. Skall man då säga: Vi väckte ändå en motion i riksdagen 1982 — valåret — och där föreslogs en utbyggnad av vårdnadsersättningen. Ja, tala om att inte nå ända fram. Vad tror ni att era väljare säger då? De säger väl så här: Ni har ju haft tid på er sedan 1976. Och det sägs med rätta. Enigheten har väl inte varit så stor, varför jag förstår att man inte fått fram detta förslag. Representanten för folkpartiet yttrade i den debatt som hölls här den 22 mars och som jag tidigare nämnde att man är motståndare till att det tas pengar från barnomsorgen för att skapa ett vårdnadsbidrag. Men det är ju precis det ni vill göra. Ni tar 300 miljoner från statsbidragen till barnomsorgen. Nu är centern — det skall i sanningens namn sägas — ensam om att vilja ta 600 milj.kr. för att satsa på en utbyggd föräldraförsäkring, som man nu i motionen kallar vårdnadsersättning. Jag måste se denna motion som mycket genomtänkt och seriös mot bakgrund av att förre socialministern — nu måste vi hålla reda på dem — Rune Gustavsson står som första namn på motionen. Herr talman! Många krumbukter i politiken får man uppleva, men detta är väl ändå ganska så magstarkt. Fortsättningen blir väl att man säger: Vi fick inte möjlighet att genomföra detta i regeringsställning, men vi motionerade i riksdagen. Tror ni att ni får riksdagen bakom er, så att ni får denna skrivning? Det är ni ju medvetna om att ni inte får.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

Herr talman! Doris Håvik lyssnar tydligen på Karin Söder när det passar Doris Håvik bäst. Om hon verkligen lyssnat på Karin Söder, skulle hon veta att Karin Söder vid åtskilliga tillfällen starkt hävdat centerns linje om en vårdnadsersättning. Det är minst sagt uppseendeväckande att Doris Håvik här vill nonchalera betydelsen av en vårdnadsersättning. Det innebär att hon menar att 13 000 kr. per år inte är någon ekonomisk förstärkning för våra barnfamiljer. I så fall borde socialdemokraterna över huvud taget inte föreslå någon höjning av barnbidragen — för de är så blygsamma att de inte tål att jämföras med denna summa. Gå ut till de deltidsarbetande i det här landet, Doris Håvik! De uppfattar detta som ett direkt slag i ansiktet. De är lika medvetna som jag om att inkomster av den här storleken eller större innebär ett betydligt förbättrat ekonomiskt läge för en familj. Om den saken råder det ingen tvekan. Doris Håvik menar att vi borde ha genomfört en vårdnadsersättning. Men hon måste väl lika bra som jag veta att det krävs en politisk majoritet i ett parlament för att genomföra ett förslag. Socialdemokraterna slåss för sitt liv för att få en politisk majoritet för sina löntagarfonder — och det respekterar jag. Men ni borde också respektera att centerpartiet har rätt att slåss för en linje tills vi vinner gehör för den här i kammaren. Vi fick slåss mot socialdemokraterna i fråga om en rättvis pensionsålder åt kroppsarbetarna i mer än 15 års tid. Till slut vann vi kammarens bifall för den viktiga reformen. Doris Håvik kommer inte ifrån några av de grundläggande principerna i den här debatten. Frågan är: Vill hon erkänna föräldrarnas arbete och vårdinsatser för de egna barnen? Det vill hon inte. Sanningen är den att hon tydligen menar att det är god jämställdhetspolitik när socialdemokraterna driver sin envetna linje om att arbetet att vårda egna barn inte skall ersättas. Jag har inte svårt att förstå att det finns gott om kvinnor i det här landet som ansluter sig till protestorganisationer — mot bakgrund av en så orättfärdig politik. Doris Håvik kommer inte ifrån de fördelningspolitiska frågorna. Att en familj med inkomster på 300 000-400 000 kr. får sin barnomsorg subventionerad med 40 000 kr. per år — detta är ett faktum — tycker Doris Håvik inte är fel. Hon tycker inte att det är fel att det är barnfamiljer med låga inkomster som i hög grad får bidra till att finansiera bättre ställda gruppers barnomsorg. De fördelningspolitiska motiven kan socialdemokraterna inte blunda för. Jag hoppas att Doris Håvik så småningom inser att en sådan politik är en farlig politik för människorna i stora delar av vårt land.

Herr talman! Jag tillhör väl dem som instämmer i Gösta Anderssons anförande. Jag måste säga att det Doris Håvik sade var ett dåligt försvar för det särskilda yttrandet. Hon raljerade över att garantinivån är så låg. Den nivån infördes för sju månader under den socialdemokratiska regeringens tid. Då var den 25 kr. Sedan höjdes garantinivån till 32 kr., och nu är den 37 kr. Den är låg alltjämt. Den borde höjas betydligt. Men jag har inte hört någon gång här i kammaren att Doris Håvik eller någon annan socialdemokrat har begärt att garantinivån för de nio månader som föräldraförsäkringen nu omfattar skulle höjas. Har Doris Håvik tänkt på att det är en oerhört stor grupp av föräldrar som endast har denna garantinivå? Doris Håvik talade om att det är företrädare för många grenar här när det gäller centern. Jag har varit på ett opinionsmöte i Växjö, Doris Håvik, där det fanns representanter för samtliga partier. Där sade även socialdemokraten att det är klart att vi skall ha en vårdnadsersättning. Så låter det ute i landet.

Jag står som första namn på den motionen, Doris Håvik. Det gjorde jag i fjol också. Vi har drivit denna linje sedan tidigt 1960-tal. Jag har genom riksdagens upplysningstjänst tagit reda på hur de här frågorna har behandlats, och hur partiernas representanter har ställt upp. Vi kommer att driva denna linje även i fortsättningen, och jag är övertygad om, Doris Håvik, att vi kommer att vinna. Men socialdemokraterna är oerhört konservativa när det gäller sådana här saker. Det har vi fått klart för oss. Men så småningom växer det fram en opinion. Därför får man komma tillbaka med motioner år efter år, och det tänker vi göra.
Herr talman! Man hör nu Rune Gustavsson och Gösta Andersson med emfas tala om detta vårdnadsbidrag för att dölja att man har lovat detta och inte har klarat av att genomföra det under snart sex års regeringstid. Folkpartiet och moderaterna som inte har varit med er, är de lika bakåtsträvande? Hur kan ni peka på att de deltidsarbetande — vi har väldigt många deltidsarbetslösa kvinnor nu, som efterfrågar ett heltidsarbete men inte kan få det — skall klara av att stanna hemma och vårda sitt barn för 13 000 kr. om året? Gösta Andersson ställde en sådan fråga till mig. Vad de efterfrågar är ett arbete. Vad de efterfrågar är trygghet för sina barn. Jag har tidigare från denna talarstol hävdat alla barns rätt att få rå om sina föräldrar och föräldrarnas rätt att rå om sina barn. Men det är inte på det sättet, utan det är snedvridet. De 600 miljoner som ert förslag skulle kosta skulle det vara intressant att höra hur ni har tänkt finansiera. Samtidigt skall våra pensionärer den 1 april börja betala minst 50 kr. i månaden i hyra. Det gäller dem som har den lägsta pensionen. Orsaken är att ni på mindre än ett och ett halvt år har sänkt statsbidragen till kommunerna från 43 till 25 26. Tycker ni att det är rätt? Våra pensionärer hade rätt att ha en sidoinkomst på 3 000 kr. för makar och 2000 kr. för ensamstående. Ni anklagade oss för att vi inte hade höjt det beloppet 1976. Ni halverade det 1980. Pensionärerna fick inte ha de inkomsterna. Och så fick dessa sämst ställda pensionärer även en hyreshöjning. Ni har ändrat basbelopp, och så står Gösta Andersson här och vill krediteras för att man har sänkt pensionsåldern — det har centern gjort alltså. Jo, vi kunde göra det när de fick så mycket med sig i portmonnän att de hade råd att stanna hemma. Men det dröjer väl inte länge förrän ni faller för SAF:s tongångar om höjd pensionsålder. Ni lyssnar ju väldigt noga på dem.

Herr talman! ”Arbete åt alla” är ett fint mål, som socialdemokratin i regeringsställning haft mer än 45 år på sig att försöka förverkliga — men det misslyckades ni med. Om Doris Håvik går ut i olika delar av landet, kommer hon att möta det faktum att socialdemokraterna inte klarade att ge kvinnorna arbete. När det gäller finansieringsfrågan vill jag peka på att både ni och vi så småningom har lyckats med uppgiften att klara finansieringen av skatteomläggningen på 10 miljarder kronor. Vi har genomfört större uppgifter än att finansiera en vårdnadsersättning. Man kan sammanfatta Doris Håviks inställning till familjeoch barnomsorgsfrågorna ungefär på följande sätt: 1. Doris Håvik har den uppfattningen att när man jobbar med andras barn kan arbetet värderas till 40 000-50 000 kr. per barn. Jobbar man med vården av egna barn, är arbetet inte värt ett öre. 2. Doris Håvik har inställningen att det är god jämställdhet att vägra att betrakta föräldrarnas vårdinsatser med egna barn som ett arbete. 3. Doris Håvik tycker att det är rättvist eller socialt riktigt att höginkomsttagare kan få sin barnomsorg subventionerad av skattebetalarna med ända upp till 40 000 kr. per år. 4. Doris Håvik tycker inte att det är något stötande i att låginkomsttagarna får ta på sig betydande delar av höginkomsttagarnas vårdkostnader. 5. Doris Håvik vägrar att acceptera principen att varje barn borde få kosta samhället precis lika mycket för vården och omsorgen, oavsett vem som vårdar barnet eller var det vårdas. Hon har övergivit principen att varje barn är lika mycket värt. 6. För Doris Håvik är det inget bekymmer att 13 å 14 miljarder årligen går till knappt 30 26 av barnomsorgen i Sverige. Hon tycker inte att det är något problem att 70 260 av småbarnsföräldrarna ställs utanför samhällets stöd till barnomsorgen. Jag vet, herr talman, att det finns några intelligenta ideologer inom socialdemokratin som under senaste tid har riktat en väl underbyggd kritik mot partiets politik på detta område. Jag kommer att bli den förste att gratulera dessa socialdemokrater, om de lyckas få partiet att återvända till de grundtrygghetsoch rättviseprinciper som gällde när vi tillsammans införde barnbidraget.

Herr talman! Till Doris Håvik vill jag säga att jag inte har något emot att vi till familjepolitiken för över även gruppen pensionärer. Men nog måste Doris Håvik befinna sig i ett väldigt trängt läge, eftersom hon när hon skall diskutera vårdnadsersättningen genast glider över på pensionernas storlek. Det förhåller sig så, Doris Håvik, att pensionerna 1976 till personer som uppbar endast folkpension och pensionstillskott uppgick till ungefär 12 400 kr. I dag är pensionerna inom denna grupp dubbelt så höga eller ungefär 24 900 kr. Doris Håvik! När vi införde rätten till sextimmarsdag för småbarnsfamiljer sade Doris Håvik och socialdemokraterna nej. Inkomstbortfallet i samband med sextimmarsdagen kompenseras av en vårdnadsersättning, men det vill Doris Håvik inte vara med om. När vi förra året fattade beslut om en förhöjning av barnbidraget för flerbarnsfamiljerna sade Doris Håvik och socialdemokraterna i övrigt nej. Det är icke mycket bevänt med er solidaritet, Doris Håvik.

Herr talman! Jag hade inte tänkt tala om pensionärer och skulle inte heller ha gjort det om inte Gösta Andersson tagit upp den frågan och mitt i den här debatten påstått att centern sänkt pensionsåldern. Det var då angeläget att tala om vad som i detta läge verkligen händer för pensionärsgrupperna. Gösta Andersson är litet dåligt underrättad. Vi har motionerat om en höjning av garantinivån. Det finns dokumenterat i utskottets betänkande. Låt oss titta på vad som har hänt för barnfamiljerna! Under denna tid har 260 000 barnfamiljer fått urholkade bostadsbidrag eller blivit av med dem, beroende på att ni har höjt gränserna. Det är illa för dessa barnfamiljer. Skall vi inte diskutera den saken? Ni säger att alla samhällets kostnader för barnomsorgen kommer bara 30 70 av barnen till del. Jag är den första att beklaga att barnomsorgen inte byggts ut i den takt som riksdagen har fattat beslut om. Gösta Andersson envisas med att titta på hur mycket skattebetalarna betalar per barnomsorgsplats. Så kan man ju ändå inte räkna. Fördelnings politik är ett fint begrepp. Jag kan betala mycket till sjukförsäkringen utan att vara sjuk — via mina skattemedel. Jag kan betala kommunalskatt utan att någonsin utnyttja den åldringsvård som finns. Jag tyckte det var fint att Karin Söder i måndags var ense med de övriga debattörerna om att man inte skall använda något lönsamhetsbegrepp när det gäller barnomsorgen. Så länge över 100 000 barn efterfrågar samhällets barnomsorg och inte kan få den, måste vi vara överens om att barnomsorgen inte har byggts ut i den takt som den borde ha byggts ut i. När jag frågar hur vårdnadsbidraget skall finansieras säger Gösta Andersson att 10 miljarder kronor från skatteomläggningen skall användas till finansieringen. Får jag då ställa den konkreta frågan: Är det helt klart att man skall ta 600 miljoner från skatteomläggningen och lägga dem på en utbyggnad av föräldraförsäkringen med vårdnadsbidrag? Eller är detta någonting som Gösta Andersson kom på nu? Motionen innehåller inte ett enda ord om hur förslaget skall finansieras. Och det handlar som sagt om 600 milj.kr. Jag är något förvånad över denna debatt, även om jag naturligtvis är glad över den omsorg om socialdemokratin som centern uttalar. Jag var på en debatt i går och fick då bekräftat att människornas oro i dag rör helt andra områden. Men ni i centern behöver detta. Ni har inte fått med er vare sig moderata samlingspartiet eller folkpartiet på detta förslag. De partierna har, liksom socialdemokraterna, avgivit särskilda yttranden — måhända av andra skäl än dem jag anför, kanske ekonomiska. Men det är ju ändå sunt att i detta ekonomiska läge inte stödja er.

Herr talman! Jag skall i kväll inte blanda mig i sakdebatten om behovet av en vårdnadsersättning för småbarnsfamiljer. Alla vet att moderater och centerpartister i nu rätt många år — i och utanför regeringen — har slagits för införande av en sådan ersättning. Vi har också, tror jag, med åren kommit allt närmare varandra när det gäller den tekniska utformningen av ett sådant ersättningssystem. Men i år skils våra vägar igen. Och skilsmässan verkar kanske värre än den är, eftersom våra förslag på grund av ärendefördelningen i riksdagen har hamnat i olika utskott. Även moderata samlingspartiet har en motion om vårdnadsersättning för småbarnsfamiljer. Men eftersom den teknik som där föreslås är en helt annan och inte berör socialförsäkringssystemet behandlas den motionen i socialutskottet och kommer upp till debatt i kammaren vid ett annat tillfälle. Jag skall be att få återkomma då. Skillnaden är dels att tekniken är en helt annan, dels att den finansiering som föreslås är en helt annan. Men det får vi som sagt debattera då. Det är en rätt egendomlig situation. Den som tittar noga på utskottsbetänkandet finner att det är enhälligt så när som på ett av de i utskottet ingående partierna — centerpartiet. Men samtliga övriga partier har tillfogat särskilda yttranden, där man redovisar olika meningar i denna fråga. Det hänger samman med ärendefördelningen mellan utskotten, och jag tror att det är bättre att vi tar upp sakdiskussionen om de förslagen när det blir aktuellt. Sedan kan jag, herr talman, inte låta bli att för en gångs skull vara överens med Doris Håvik på en punkt, nämligen det något egendomliga förhållandet att ett regeringsparti, därtill det största, begär att riksdagen skall hjälpa partiet att i regeringen driva en av sina hjärtefrågor. Jag vet inte om det har hänt tidigare. Det dyker upp i mitt minne några ord som för så där 15 år sedan yttrades i ett helt annat sammanhang i andra kammaren av dåvarande vice talmannen Leif Cassel. Det var den gången då riksdagen beslöt att organisera televisionen i Sverige i form av två inom samma företag befintliga, på något sätt självständiga företag som skulle konkurrera med varandra. Det beskrev Leif Cassel med följande ord: en gigantisk buktalare inbegripen i konversation med sig själv. Jag kan inte låta bli att tycka att den beskrivningen passar rätt bra även på ett regeringsparti som i en tung kommittémotion begär att riksdagen skall begära förslag från regeringen. Nu är det inte så lätt att dra gränser mellan regering och riksdag. Även Doris Håvik kan råka illa ut. Det var hon som talade om ”socialförsäkringsutskottet som ändå sorterar under socialdepartementet”. Jag trodde annars att vi var överens om att om över huvud taget någon sorterar under någon annan är det väl regering och socialdepartement som sorterar under riksdagen och dess förträffliga socialförsäkringsutskott. Jag har, herr talman, inget annat yrkande än bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Som redan framgått av debatten är det här betänkandet från socialförsäkringsutskottet enigt i alla delar utom en — utbyggnaden av föräldraförsäkringen. Utskottets majoritet har på den punkten avstyrkt centerpartimotionens krav på fortsatt utbyggnad av föräldraförsäkringen med en ersättning enligt garantinivån. Även om vi från folkpartiet, moderaterna och socialdemokraterna är eniga i vårt avstyrkande har vi fogat var sitt yttrande till betänkandet. Vi har i dessa framfört våra olika ståndpunkter och motiveringar, men jag hade utgått från att vi inte nu skulle ha en stor familjepolitisk debatt. Som redan sagts hade vi så sent som i förrgår här i kammaren en flera timmar lång debatt om barnomsorgen. Då förde representanter från våra olika partier fram sin syn på både familjepolitiken i stort och t.ex. vårdnadsersättning och vårdnadsbidrag. Det är väl nästan slöseri med kammarens tid att upprepa alla de argument som då fördes fram för och mot olika former av stöd till småbarnsföräldrar. Jag vill därför nu, herr talman, endast nämna vad jag sagt i mitt särskilda yttrande i utskottsbetänkandet. Jag poängterar där att rätten till ledighet för vård av barn är en väsentlig del av samhällets familjepolitik. Jag anser också att den ekonomiska ersättningen för inkomstbortfall vid vård av barn på sikt bör byggas ut i takt med att vi får tillräckliga resurser. Men en sådan utbyggnad kan inte ske i det nuvarande statsfinansiella läget. Dessutom anser vi från folkpartihåll att det förslag som familjeekonomiska kommittén skall lägga fram redan i år bör avvaktas. Det material som kommitténs slutbetänkande kommer att innehålla måste ändå vara av intresse, när man skall bedöma hur och i vilken takt en utbyggnad av föräldraförsäkringen bör ske. Även om familjeekonomiska kommittén inte skulle ha något direkt förslag beträffande vårdnadsersättning eller vårdnadsbidrag, har dock kommittén uppdraget att göra en översyn av det ekonomiska stödet till barnfamiljerna. Enligt direktiven bör kommittén undersöka vilken effekt de nuvarande direkta och indirekta familjepolitiska stödformerna har för olika typer av familjer i olika inkomstlägen. Därför är det motiverat att vi även i den här frågan avvaktar den utredningen, inte minst då den snart skall lämna sitt slutbetänkande. Det är ju ingen hemlighet att folkpartiet i många år har haft krav på vårdnadsbidrag på sitt partiprogram. Vi menar att en utjämning bör ske av försörjningsbördan mellan dem som har barn och dem som inte har barn. Så sker redan nu till viss del genom det allmänna barnbidraget, men det behöver kompletteras med ett obeskattat vårdnadsbidrag till familjer med små barn. Men f.n. finns inga pengar till detta. Kostnaden för förslagen i t.ex. centermotionen beräknas uppgå, som vi hört, till över 600 milj.kr. Till sist, herr talman, vill jag bara säga att ingen av oss i utskottet den här gången närmare har kommenterat de övriga motioner som behandlas i betänkandet. De är ju ganska många och kommer från flera olika partier. Vi har i utskottet, även om vi känner ganska starkt för vissa motioner — det må gälla pappaledighet, adoptivfaders rätt till föräldraförsäkring eller föräldrapenning för missionärer — enats om att avstyrka alla dessa motioner utan att sakbehandla dem, eftersom en översyn f. n. sker av föräldraförsäkringen. Den översynen beräknas vara klar inom kort, och då alla motionerna på ett eller annat sätt berörs av den översynen avstyrker vi motionerna i avvaktan på betänkandet. Herr talman! Med hänvisning till vad jag nu sagt ber jag att få yrka bifall till socialförsäkringsutskottets hemställan i samtliga moment.

Herr talman! I det här betänkandet behandlas en motion från vänsterpartiet kommunisterna. I motionen föreslås vissa förändringar i bestämmelserna om föräldrapenning för tillfällig vård av barn. Vi föreslår att 60 dagarsgränsen skall avskaffas. Den är ologisk och fyller enligt vår mening inte någon funktion. Den har enbart inneburit att debatten på ett olyckligt sätt har fixerats vid dessa 60 dagar. Ibland har man nästan fått intrycket att alla föräldrar är hemma och vårdar sjuka barn under 60 dagar om året. Så är ju inte alls fallet. Det visar de utredningar som har gjorts. Vad som måste slås fast är att barn som i vanliga fall vistas på daghem eller hos dagmamma har rätt till omvårdnad också när de är sjuka. De möjligheter som finns i dag — att anlita dagbarnvårdare eller att en förälder stannar hemma för att vårda barnet —är ett bra skydd. Det är inte något tvivel om det. Vad man kan önska är väl att systemet med dagbarnvårdare ytterligare byggs ut. Vad som inte heller borde få stå hindrande i vägen för barnens rätt till en god omvårdnad är denna konstlade 60-dagarsgräns. Det är i och för sig en väl tilltagen tidsgräns, men för de föräldrar som av olika skäl nått den gränsen och inte heller kan få tillgång till dagbarnvårdare måste situationen bli ganska besvärlig. Vad skall dessa föräldrar göra? Det mest rimliga och logiska är ju att denna tidsgräns tas bort. Det kommer inte att kosta speciellt mycket. Det visar undersökningarna. Och vi tycker inte heller som utskottet att det finns anledning att vänta med denna justering i avvaktan på föräldraförsäkringsutredningens förslag. Utskottet har ju inte antytt hur man ser på sakfrågan, vilket Margareta Andrén också sade. För vår del anser vi att det är en så självklar ändring att den borde kunna bli föremål för beslut i riksdagen redan i dag. Det gäller också vårt andra förslag i motion 951. Vi föreslår att försäkringskassan skall ges möjligheter att pröva en förlängning av föräldrapenningen i det enskilda fallet till att gälla också barn som fyllt 12 år. Som vi skriver i motionen, klarar de allra flesta barn över 12 år att vara ensamma hemma, om de inte är alltför sjuka. Det finns dock grupper av barn som inte klarar sig ensamma, trots att de är betydligt äldre. Vi tänker då på exempelvis utvecklingsstörda och rörelsehindrade barn eller barn som lider av astmatiska besvär. Också i de fallen menar vi att omsorgen om barnen måste gå före strikt satta gränser. Även om både denna 12-årsgräns och den tidigare nämnda 60 dagarsgränsen är till fyllest i de allra flesta fall, menar vi att omsorgen om barnen i det enskilda fallet måste gå först och att det finns goda skäl att göra de förändringar som föreslås i motionen. Jag vill därför yrka bifall till motion 951. Låt mig också kommentera den reservation som avgivits till betänkandet. I reservationen föreslås att riksdagen skall uttala sig för en utbyggnad av vårdnadsersättningen. Vänsterpartiet kommunisterna är motståndare till vårdnadsbidrag. Vårdnadsbidraget strider mot en av de viktigaste principerna när det gäller jämställdhet mellan kvinnor och män, nämligen den att både kvinnor och män skall ha rätt till en egen försörjning. Vårdnadsbidrag innebär att könsrollerna ytterligare konserveras — det kommer att bli kvinnan som stannar hemma och vårdar barn och mannen som står för försörjningen. För alla är väl överens om att det inte går att försörja sig på 37 kr. om dagen. Apropå dessa 37 kr. är det intressant att notera att centern och Gösta Andersson värderar — jag vill citera från Gösta Anderssons anförande — ”en av de finaste och värdefullaste insatserna i samhället” till 37 kr. om dagen! Dessutom är det tydligen magiska 37 kr., eftersom de enligt Gösta Andersson skall räcka till ganska mycket — både att finansiera en förkortning av arbetstiden och finansiering av familjekooperativa daghem, om jag hörde rätt i Gösta Anderssons anförande. Gösta Andersson säger sig värna om låginkomsttagarnas barnomsorg, och det är helt klart att låginkomsttagarna haft svårare än andra grupper att slå sig fram till en daghemsplats i den bristsituation som råder. Men dem hjälper man knappast genom att plädera för familjekooperativa daghem utan snarare genom att påskynda utbyggnaden av den kommunala barnomsorgen. Vpk anser att det viktigaste stödet till småbarnsföräldrarna i dag är att barnomsorgen byggs ut till full behovstäckning och att sextimmarsdagen för alla genomförs successivt. Vi är alltså överens med utskottet om att centermotionen bör avslås. Vi tycker dock inte att utskottet på ett tillräckligt kraftfullt sätt tar avstånd från tankegångarna i motionen. Det som anförs för avslag på motionen är enbart kostnadsskäl. De ideologiska aspekterna tas inte upp. I stället har de olika partierna valt att i särskilda yttranden ge uttryck för resp. partis syn på denna fråga. Då denna möjlighet inte står till buds för vårt parti, som inte är representerat i utskottet, har vi valt att avstå vid omröstningen. Vi kan alltså inte acceptera utskottets motivering för avslag och naturligtvis inte heller reservationen. Vad jag nu anfört får ses som en röstförklaring för vpk-gruppens del.

Herr talman! I föreliggande betänkande behandlas motion 1981/82:733, där jag begärt att lagtexten görs klarare för att undvika olika beslut och därmed olika behandling av identiska ärenden. Två exempel lämnas i motionen och har också återgivits i utskottsbetänkandet. Jag finner därför inte anledning att nu närmare gå in på dessa exempel, och för undvikande av missförstånd vill jag säga att självklart diskuterar jag här principer och inte enskilda ärenden. Utskottet åberopar ett utslag i försäkringsdomstolen från 1974 och anser att detta utslag skall vara vägledande vid behandlingen av ifrågavarande ärenden.

Jag måste tillstå att utskottets uttalande i vad gäller skiftarbetande förälders rätt inte tillhör det mest lättillgängliga. Skall jag emellertid försöka mig på en uttolkning, kommer jag till slutsatsen att rätt till föräldrapenning föreligger. Jag nödgas dock avkräva utskottets talesman, vem det nu är, ett klart besked om huruvida min uttolkning av utskottets uttalande är riktig. Om inte ett klart besked kan ges, framstår mitt krav på att lagstiftningen skall göras klarare och mera entydig som mycket välgrundat. Min fråga blir alltså: Föreligger rätt till föräldrapenning för skiftgående förälder som måste stanna hemma från arbete för vård av sjukt barn och för att bereda den andra föräldern erforderlig vila? Det är som jag ser det alldeles nödvändigt med ett klart svar för att därmed skapa förutsättningar för en entydig tillämpning inom de olika försäkringskassorna. När det sedan gäller frågan om rätt till föräldrapenning under utbildning hänvisar utskottet till tidigare behandling av frågan och till att den varit föremål för socialpolitiska samordningskommitténs övervägande. Vid den tidigare riksdagsbehandlingen ansåg utskottet ”att det kunde ifrågasättas om inte utbildning borde jämställas med förvärvsarbete i de fall full lön utgår under utbildningstiden”. Huruvida detta uttalande blivit vägledande för kommitténs ställningstagande känner jag inte till. Jag hoppas emellertid att så blivit fallet. Eftersom riksdagen tidigare givit riksförsäkringsverket i uppdrag att se över frågan får jag låta mig nöja för dagen. Jag vill dock understryka att ett positivt förslag bör läggas fram så snart som möjligt, eftersom handläggningen av dessa frågor ute på försäkringskassorna lätt kan leda till olika behandling av likartade ärenden. Jag avser, herr talman, inte att framställa något yrkande, men jag emotser ett klarläggande svar från utskottets talesman på den fråga som jag ställt.

Herr talman! Jag skall försöka svara på Lars Henriksons direkta fråga, och jag har förvissat mig om att jag då företräder samtliga partigrupper i utskottet. Svaret skulle kunna vara ett enkelt: Ja, den rätten skall finnas. Det är utskottets mening, även om vi inte har lyckats uttrycka det så klart som man kanske kunde önska. Men det är inte utan skäl, för det är ytterst svårt att uttrycka sig klart i den här frågan. Det är ett litet komplicerat område, och att skriva heltäckande och detaljerade regler är faktiskt riktig besvärligt. Det finns emellertid tillämpningsföreskrifter som enligt utskottets mening är avsedda att täcka de fall som Lars Henrikson tog upp. Där sägs — och det, tycker vi väl alla, med all rätt — att en förälder inte skall ha rätt till ledighet och föräldrapenning för att tillfälligt vårda sjukt barn, om den andra föräldern är ledig från arbetet, eller till äventyrs inte har något arbete utanför hemmet, och finns i hemmet och tar hand om barnet. Det tror jag att vi är överens om. Men jag har aldrig med termen ”ledig från arbetet” kunnat förstå en person som har kommit hem från arbetet, rent av från ett skiftarbete, och ligger och vilar sig efter det. Den personen är inte ledig från arbetet utan har bara sin fritid, och det är någonting helt annat. Det är alltså meningen att det här fallet skall täckas. Sedan vet alla som har levt i den här situationen, vilket jag har, med två föräldrar som jobbar resp. natt och dag, att det är ett väldigt skiftande fält. Behoven varierar hemskt mycket med barnets ålder, med sjukdomens art och kanske också med arten av föräldrarnas arbete. Därför är det så svårt att skriva heltäckande, detaljerade bestämmelser. Men socialförsäkringsutskottets mening är alldeles klar. Om den ena föräldern har arbetat nattskift och behöver vila sig och den andra föräldern måste stanna hemma för att ta hand om ett barn som har blivit sjukt, skall föräldrapenning kunna utgå.

Herr talman! Jag är naturligtvis tacksam för det klarläggande besked som här har lämnats från utskottets sida. Jag hoppas att detta besked kommer att bli känt ute på de olika försäkringskassorna — inte för att man skall ge föräldrarna någonting som de enligt lagstiftningen inte har rätt till, utan endast för att de skall få det som lagstiftningen ger dem rätt till. Jag känner till enskilda fall, som jag här inte närmare skall diskutera, där identiskt lika ärenden har behandlats mycket olika. Det var framför allt detta som jag fann så stötande att jag menade att det var nödvändigt med en klarläggande lagstiftning på detta område. Jag inser självfallet svårigheten att med ord i en lagtext täcka in alla de fall som kan tänkas uppstå i sammanhanget. Det får bli vägledande uttalanden av den typ som jag nu har fått från utskottets sida. Och jag är — jag säger det än en gång — tacksam för det beskedet.